Herr talman! Linda Snecker har frågat mig när jag planerar att införa en samtyckeslagstiftning och om lagstiftningen även kommer att beakta oaktsamhetsbrott.Svar på interpellationerPå initiativ av riksdagen har den tidigare regeringen beslutat om en översyn av våldtäktsbrottet. Två viktiga frågor som ingår i översynen är dels frågan om en samtyckesreglering i någon form bör införas, dels frågan om det bör införas ett särskilt straffansvar för oaktsam våldtäkt. Det senare skulle innebära att det ställs högre krav på gärningsmannen i en sexuell situation.Utredningen ska redovisa uppdraget senast den 1 februari 2016. Därefter kommer regeringen noga analysera utredningens slutsatser och förslag och så snart som möjligt återkomma med förslag till lagändringar där det bedöms nödvändigt.Låt mig avslutningsvis säga att frågan om en stark och effektiv sexualbrottslagstiftning är mycket högt prioriterad för regeringen. Vi kommer därför dels att omvandla utredningen till en parlamentarisk kommitté, dels att utöka omfattningen av översynen till att även inkludera frågan om skärpta straff för de allvarligaste sexualbrotten.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Det gläder mig att höra att regeringen har ambitioner i frågan om att förändra lagstiftningen, även om ambitionerna är lite långsamma. Vänsterpartiet drar som vanligt regeringen längre mot vänster och mot jämställdheten.Det finns ett stort problem med heteronormativiteten och de patriarkala strukturerna i samhället. Det finns ett stort problem med hur män fostras av samhället. Sexuellt våld mot kvinnor är stundtals den enda grundstommen i den manliga självbilden. Som kvinna får du tidigt lära dig att akta dig för mannens aggressiva beteende och hotet om att våld när som helst kan drabba en, speciellt när det kommer till hotet om våldtäkt.Hur ska jag förklara för mina tjejkompisar att deras nej inte alltid betyder just nej? Hur ska jag förklara för barnen på förskolan att de strukturer där killarna får ta mer plats, brottas mer och skrika högre kommer att leda till att deras syn på tjejer är en annan än den på killar? Hur ska jag förklara att kvinnans kropp alltid är en mans ägodel i Sverige 2014? lösning på hur vi kan minska antalet våldtäkter i samhället i stort. I stället är det är viktigt att arbeta på många olika plan. Det handlar bland annat om att synliggöra och problematisera maktstrukturer, maskulinitetsideal, objektifiering och sexualisering av kvinnor och barn. Då är införandet av en samtyckeslagstiftning väsentlig.En samtyckeslagstiftning kommer inte att lösa alla problem kring våldtäktslagstiftningen, men det är en oerhört bra början. En samtyckesreglering kan, precis som agalagen, ha en normerande verkan i samhället och förändra synen på sex. Sex ska bygga på frivilligt deltagande och samtycke. Sex handlar om ja, ja, ja, inte om nej. Det är dags för regeringen att fatta.Det har skett många utredningar angående sexualbrottslagstiftningen. År 2008 presenterade en utredning ett lagförslag som innehöll ett samtyckeskrav. Nu pågår ytterligare en utredning om sexualbrottslagen. Det är bra, för vi behöver en bättre lagstiftning. Men frågan om samtycke behöver inte utredas ännu en gång, anser vi i Vänsterpartiet. Samtycke kan implementeras här och nu.Statsrådet svarar att regeringen kommer att "återkomma med förslag till lagändringar där det bedöms nödvändigt". Då undrar jag hur mycket underlag och analyser regeringen behöver för att se att nödvändigheten finns här och nu.Statsminister Löfven förklarade att hans regering är en feministisk regering. Som feminist kan jag inte göra annat än att välkomna statsministern och även statsrådet till kampen mot patriarkatets strukturella förtryck. Välkomna! Låt oss nu göra skillnad!
Herr talman! Denna frågeställning har utretts vid ett flertal tillfällen. Första gången en parlamentarisk kommitté gjorde det var 1998 genom Sexualbrottskommitténs utredning. Jag satt själv i den kommittén. Då diskuterade vi samtyckesreglering, hur vi skulle se på våldtäktsbrottet och vilken väg vi skulle gå. Vid det tillfället inhämtade vi information och erfarenhet från Storbritannien, där man har en samtyckesreglering. Erfarenheterna från Storbritannien var dessvärre inte så goda. De visade på att fokus flyttades från hur gärningsmannen hade betett sig och agerat till hur brottsoffret agerat, vilket ledde till väldigt obehagliga rättegångar för brottsoffren. Det argumentet övertygade då alla partier i kommittén, inklusive Vänsterpartiet. Vänsterpartiet menade vid det tillfället att det skulle vara fel väg att gå. Vi hade en enig utredning.Sedan dess har diskussionen fortsatt. Jag menar att de förändringar vi har gjort sedan dess inte har varit tillräckliga. Vi har fortfarande ett läge med över 6 000 anmälningar av våldtäkter per år men bara ett par hundra fällande domar. Då är något helt enkelt inte riktigt rätt. Det är ett grovt brott, vi måste ha en bättre uppklarningsandel än så.Vi fick igenom ett sådant utskottsinitiativ i våras. Då öppnade vi upp hela frågan igen, men inte bara lagstiftningsfrågan utan också hur man stöder den som har utsatts för brottet, till exempel genom att gå in tidigt med stöd till målsäganden. Det är precis detta vi gör nu. Den tidigare regeringen tillsatte en utredare. Vi är inte tillfreds med det, utan vi vill ha en parlamentarisk kommitté så att alla partier åter kan få möjlighet att sätta sig in i situationen.Därmed skapar man en gemensam kunskapsbas för alla partier, och man kan då titta på de exempel på samtyckeslagstiftning som finns i världen, till exempel den brittiska och den belgiska. Det finns baltiska länder som har denna typ av lagstiftning liksom ett antal ytterligare länder. Då ser vi om det finns möjlighet att skapa en lagstiftning som fungerar både ur rättssäkerhetssynpunkt och ur brottsbekämpningssynpunkt på ett bättre sätt.Det är den vägen vi vill gå. Jag hoppas och är övertygad om att Vänsterpartiet kommer att vara en konstruktiv kraft i den parlamentariska kommittén. När jag får tillbaka ett underlag från den kommitté vi nu skapar är jag beredd att medverka till att flytta fram positionerna ytterligare.Vi måste naturligtvis ha väldigt tydliga signaler från statsmakterna om att ett nej är ett nej. Det borde varenda man i Sveriges land begripa, och om vi kan göra något ur lagstiftningssynpunkt för att tydliggöra detta ytterligare ska vi självklart göra det.
Herr talman! Vänsterpartiet är alltid en konstruktiv kraft.Precis som du säger, Morgan Johansson, ska ett nej alltid vara ett nej. Så är det inte i dag. Anmälningar av våldtäkter kan inte längre särbehandlas. År 2012 anmäldes 16 900 sexualbrott, och 171 av dessa lagfördes som våldtäkt. Sverige har flest våldtäktsanmälningar per capita i Europa; 58 per 100 000 invånare. Det är ungefär tre till fem gånger så många som i övriga europeiska länder.I Fattas partikoll, Fattakollen, svarade alla partier inför valrörelsen ja på frågan om de ville se en förändring i den nuvarande sexualbrottslagstiftningen. Hur den förändringen skulle se ut skiljde sig lite mellan partierna.I många våldtäktsfall frias gärningsmannen för att det inte går att bevisa att det fanns uppsåt att våldta. Därför skulle en komplettering till samtyckeslagstiftningen vara att införa oaktsamhetsbrott, i likhet med den norska modellen. Med ett oaktsamhetsbrott kan vi, utan att sänka beviskraven, få fler fällande domar. En sådan lagkonstruktion fångar in fall där gärningsmannen borde ha förstått att han handlade på ett oförsvarligt sätt.Precis som med många andra brottsliga gärningar är det en självklarhet att kombinera kravet på uppsåt med ett oaktsamhetsbrott. Vi kan inte ha ett samhälle som säger att handlingar är okej för att en man inte förstod att ett nej är ett nej. Vi kan inte ha ett samhälle där kvinnor varje dag begränsar sina liv för mäns sexuella våld.I dag har brottsoffrets beteende före, under och efter våldtäkten alldeles för stor betydelse. Om det inte finns tillräckligt med bevisning om att det uppsåtligen handlar om våldtäkt behöver det inte spela någon roll att brottsoffret sagt nej.Statsrådet svarar att han vill göra om den rådande utredningen till en parlamentarisk kommitté, bland annat för att utreda om straffen för sexualbrott ska höjas. Strängare straff kan vara positivt om det höjer brottets status inom rättsväsendet och medför en starkare prioritering och ökade resurser för att utreda brottet, men strängare straff leder ingenstans i sig. Lika stor vikt som regeringen lägger på straffskärpningar måste den även lägga på förebyggande arbete.Straffskärpningar och höjda minimistraff riskerar dessutom att leda till färre fällande domar, då domstolar tenderar att ställa oerhört höga beviskrav om miniminivån ligger högt. Detta oroar mig.

Herr talman! Det gläder mig att höra att Vänsterpartiet kommer att vara en konstruktiv kraft i kommittén. Det förvånar mig inte alls, för ni har ju i likhet med oss drivit dessa frågor väldigt länge.Jag tror säkert att vi ska kunna komma överens om en konstruktion som flyttar fram positionerna på området. Det är därför vi skapar detta forum - den parlamentariska kommittén. Det är 15 år sedan en parlamentarisk kommitté senast såg över detta, och mycket har hänt. Vi har sett en utveckling i både Sverige och andra länder, och det är detta jag vill att kommittén ska titta på.Jag är samtidigt angelägen om att en lagstiftning, när vi väl kommer fram till det, ska fungera i verkligheten och i rättsväsendet. Det utredningsförslag som lades fram 2008 fick ganska stark kritik från både åklagar och advokathåll. Därför valde den dåvarande regeringen, inklusive Folkpartiet och Centern, att inte gå vidare med lagstiftningen. Sedan gick det väl ett halvår, och då svängde de båda partierna. Men det är en annan historia.Linda Snecker nämnde statistiken, och den är bekymmersam. Som jag sade är det ungefär 6 000 våldtäktsanmälningar per år, men bara ett par hundra lagföringar. Detta är ett brott där det kan vara väldigt svårt att ställa någon till ansvar på grund av att det ofta inte finns några vittnen och det är svårt att ställa utom rimligt tvivel att ett brott verkligen har begåtts. Det kommer vi inte åt hur mycket vi än rör i lagstiftningen, utan det är en bevisfråga.Vad har jag emot oaktsamhetsbrott? Ingenting, faktiskt. Problemet är att vi inte har ett lagförslag på vårt bord som vi kan arbeta med. Det är också detta jag vill att den nya parlamentariska utredningen ska titta på - det norska exemplet, i det här avseendet.

Där menar vi att man bör höja minimistraffet - åtminstone har vi socialdemokrater drivit det under några år. Vi säger att också den frågan ska tas in i utredningen.Som sagt är detta ett område som är högt prioriterat för regeringen. Det var nog ett av de första beslut jag fattade - att göra om utredningen till en parlamentarisk kommitté och att trycka hårt på att se på båda frågorna, både lagstiftning och stödet för målsägaren.Jag ser fram emot ett bra samarbete mellan alla partier i frågan, för jag tror att vi allihop vill flytta fram positionerna och skapa en bättre situation än den vi har i dag.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för en mycket bra debatt. Detta är en jätteviktig fråga, och det gläder mig verkligen att regeringen tar den på allvar. Vi har lite olika ingångspunkter, men vi är ju två olika partier.Det låter bra när statsrådet säger att vi ska ha en lagstiftning som fungerar i verkligheten, för det är oerhört viktigt. Som feminist förväntar jag mig dock lite mer; det måste jag ändå erkänna. Det är tydligt att Vänsterpartiets roll i riksdagen är att vara regeringens feministiska påtryckare. Det är vi som kommer att motionera, interpellera och fråga regeringen varje gång ni inte tar de steg mot ett jämställt samhälle som är nödvändiga. Vi har gjort detta tillsammans i regeringsbudgeten, och jag är övertygad om att vi kan göra det igen.När mina barn växer upp vill jag inte ha en dotter som ska lära sig att vara rädd, att akta sig och att klä sig anständigt. Jag vill inte att man accepterar att min son bråkar mer bara för att boys will be boys. När man drar en flicka i håret vill jag inte höra att det är samma sak som att vara kär.Vi måste ställa krav på människor så att de förstår vad deras handlingar innebär. En våldtäkt är en våldtäkt även om det inte är meningen att våldta. För tjejen spelar det ingen roll att "det inte var meningen". Det är fortfarande en våldtäkt. Därför anser jag att detta med oaktsamhet behövs.
Herr talman! Också jag vill tacka för debatten. Jag tror att de som har lyssnat på den förstår att detta är en fråga som är viktig att prioritera för oss och att vi kommer att samarbeta om den. Jag tror också att man förstår att frågan är lite svårare än vad man kanske först tror när man sätter sig in i den. Frågeställningen om att fokusera allt på målsägandens beteende i stället för på gärningsmannen är helt enkelt ett tungt argument. Det var det som gjorde att 1998 års sexualbrottskommitté valde att inte gå den vägen, utan att i stället skruva ned hot och våldsrekvisiten.Det jag nu vill säga till den nya kommittén är: Gå igenom frågorna en gång till! Titta på oaktsamhetsrekvisitet i Norge, till exempel. Titta på de länder som har samtyckesreglering. Är argumenten fortfarande starka? Finns det sätt att undvika en situation där vi får dessa nackdelar? Ska vi välja någon annan väg? Detta lämnar vi till den parlamentariska kommittén att bedöma. Om man ska knäcka denna fråga tror jag att det viktiga är att man har alla partier med sig in i processen från början.Återigen: Tack för debatten! Jag ser fram mot ett bra samarbete i riksdagen i denna fråga framöver.